Herr talman! Det är inte någon stor sak jag har att framföra. Vid läsningen av det tryckta betänkandet har jag emellertid tyckt mig finna ett par formuleringar som står emot varandra och som jag inte observerat förut när jag läst stencilmaterialet.

Men på sidan 4 i betänkandet sägs beträffande den förväntade årliga tjänstgöringstiden på de föreslagna 28 icke-ordinarie tjänsterna, att endast »en kanslist förutsätts ha helårsarbete på vartdera kammarkansliet». Här finns alltså en liten skillnad i skrivningen som jag inte upptäckt tidigare. Jag förutsätter emellertid att det som sägs i utredningens förslag om inrättandet av denna stomnotarietjänst såsom helårstjänst kommer att gälla, trots vad som sägs på sidan 4 i utskottets betänkande.

Herr talman! När högerpartiet i början av året väckte denna motion skedde det ju mot bakgrunden av det statsfinansiella läge som redovisades i finansplanen, där man kallt kunde konstatera att de äskanden som förelåg för reformernas genomförande inte kunde tillgodoses. Vi ansåg det då inte vara rimligt att teoretiskt arbeta efter en plan, som inte syntes vara möjlig att uppfylla och föreslog därför att riksdagen skulle begära att Kungl. Maj:t lade fram en realistisk tidsplan för riksdagen. Motionen har uppskjutits till höstsessionen och utskottet har varit enigt om att det skulle få mycket olyckliga verkningar, därest man nu skulle vara tvungen att ändra på den beslutade reformtiden. Därom var alla överens. Vi har också kunnat bli eniga inom utskottet därför att vi under hand har kunnat inhämta, att i statsverkspropositionen kommer att framföras synpunkter som tillgodoser motionens krav.

Så långt har det alltså gått då det gäller lokalsidan. Vi vet redan hur det ligger till när det gäller undervisningsmaterielen och vi vet hur det ligger till på lärarsidan. För att få ned beloppen för utgiftsramarna det kanske intresserar kommunalmännen i allra högsta grad — har man utgått ifrån en nedprutning av ramarna motiverad på tre olika sätt. Den första motiveringen är att man skall minska basbeloppet med 5 procent, i stort sett genom att minska standarden på lokalerna. Den andra motiveringen är att de överkostnader som man ofta har haft — kostnader som alltså har överstigit basbeloppet plus vissa anläggningskostnader och som för närvarande uppgår till 6 procent — inte kommer att godtas i fortsättningen. Jag tror det kan vara en vettig och rationell lösning, förutsatt att det är möjligt att gå den vägen. Den innebär emellertid att om en kommun inte kan hålla sig inom en fastlagd kostnadsram, den inte får bygga skolan utan är tvungen att rita om den. Den tredje motiveringen är att göra vissa förändringar i lokalprogrammet och därigenom utesluta vissa lokaler. Det skulle kunna sänka kostnaderna med ungefär 4 procent. Totalt innebär detta att 15 procent av kostnaderna skall försvinna på drygt ett år, hur man nu skall klara det. Om det finns möjligheter till detta, kan vi väl säga att skolöverstyrelsen, ecklesiastikdepartementet och finansdepartementet har vår välsignelse. Det innebär ju en besparing ur statsfinansiell synpunkt och ur samhällsekonomisk synpunkt, som är högeligen önskvärd. Vi kan alltså endast konstatera att vi ligger på den yttersta gränsen av möjligheterna att klara de beslutade skolreformerna, och i övrigt får vi avstå från denna diskussion tills vi ser regeringens plan i början av januari. För dagen, herr talman, har jag endast velat göra denna kommentar till utskottsutlåtandet och tillstyrker alltså utskottets utlåtande.
Herr talman! Jag kan i stort sett instämma i vad herr Wallmark här har sagt om utskottets arbete på denna punkt. Skolöverstyrelsen har redovisat ett gott material för sin inställning, men likväl har vi inom utskottet inte ansett oss nu kunna ta slutgiltig ställning till detta. Det bör ankomma på Kungl. Maj:t att med hänsyn till det ekonomiska läget framlägga de förslag som man finner nödvändiga. Det är inte bara denna skolform vi har att ta hänsyn till. Vi har en rad andra skolformer också, och jag misstänker att det vid avvägningen där kan framkomma skäl som gör att man måste rucka på olika förslag. Det är ju bekant att det från universitetskanslersämbetet kommer förslag om väsentliga höjningar, och även sådant måste tas med i bilden. Herr talman! Vi har dock lyckats bli eniga om utskottets skrivning och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! För våra motioner nr I: 78 och II: 116 angående en översiktlig planering för mälarområdet har statsutskottet avgivit ett utlåtande, nr 138, som man skulle kunna beteckna som välvilligt. Såsom motionär vill jag ta kammarens tid i anspråk för att framlägga några synpunkter. Utskottet börjar sitt utlåtande med att konstatera att samtliga remissyttranden över motionerna har understrukit behovet av en översiktlig planering inom bland annat mälarområdet. Däremot skulle skiljaktiga uppfattningar råda om utformning, omfattning samt områdesindelning. Vi motionärer är inte så anspråksfulla att vi tagit med hela riket, även om vi är medvetna om att samma problem råder på andra håll än inom mälarområdet, som ligger oss närmast. Vad är det då som har uppkallat oss? För att först nämna kommunikationerna har t.ex. kungl. järnvägsstyrelsen enligt uppgift gjort en bärighetsundersökning för järnvägslinjen Södertälje Södra—Eskilstuna innan utbyte av räls göres. Det talas om att persontrafiken eventuellt skulle komma att nedläggas eller omläggas. Här anser jag att även en översiktlig planering skall komma in i bilden. Alla vet vi att man kan räkna med att befolkningen i mälarområdet inom några tiotal år kommer att öka med cirka 50 procent. Den kollektiva trafiken bör då stå rustad för att möta denna folkökning. En annan angelägenhet är våra fritidsområden och lokaliseringen av dem. Stockholms = regionplaneförbund har framhållit att ett område, som kan nås på en färdtid av en timme från Stockholms centrum, skall förbehållas det rörliga friluftslivet. Där skall ingen fritidsbebyggelse få äga rum. Länsstyrelsen i Stockholms län har i sin plan uttalat, att den yttre skärgården ej skall få bebyggas utan skall bevaras som naturreservat. Den inre skärgården skall förbehållas det rörliga friluftslivet och vara en viss reserv för permanent bostadsbebyggelse. Inom mellanskärgården skall däremot fritidsbebyggelse kunna ske. Man har beräknat att det omkring år 2000 skall finnas ett behov av 400 000—450 000 fritidshus för bara Storstockholm, och då är skärgårdsområdet otillräckligt. Om samma ideologi som gäller för stockholmsplaneringen skulle gälla för exempelvis Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna och även Södertälje, d. v. s. att ett område som kan nås på en timmes färdtid skulle reserveras för det rörliga fritidslivet, skulle hela Mälardalen inte kunna upplåtas för någon fritidsbebyggelse av sommarstugetyp. Vi måste få plats med fritidsområden för fritidshus inom regionen, lämpligen lokaliserade så, att man har goda förbindelser med både järnväg och landsväg. Dessa synpunkter bör få utrymme när våra kommunikationer planeras och utredes. När det gäller näringslivet kan lokalisering i många fall behöva ske på riksplanet. Inom det aktuella området är det eller har det varit fråga om att tre massafabriker skulle komma till stånd, nämligen i Kvicksund, östhammar och Trosa—Vagnhärad, tre fabriker som kanske var för sig kan ta upp hela den virkestillgång som finns inom området. Får jag också nämna vattenvården. Vi känner väl alla till de problem som föreligger för samtliga samhällen kring Mälaren, Exemplen kan mångfaldigas. Herr talman! Jag vill referera ett par av remissutlåtandena. Kungl. byggnadsstyrelsen vitsordar de planläggningsproblem som avhandlats i motionerna. Man har haft uppmärksamheten riktad på dessa problem, men har inte kunnat finna de administrativa formerna för en överregional planering av detta slag. Styrelsen säger också, »att ett tillämpande av byggnadslagstiftningens regionplaneinstitut skulle bli alltför svårmanövrerat». Att låta länsstyrelserna eller landstingen planera eller att ha ett organiserat samarbete mellan dessa skulle bli alltför svårhanterligt. Byggnadsstyrelsen fortsätter: »Vad som då återstår är — såsom motionärerna också synes ha avsett — att någon lämpligt organiserad planläggningsgrupp under statlig ledning skulle svara för uppgiften. Detta finge självklart icke innebära att kommunala eller provinsiella eller i reguljär ordning verkande regionala organ — såsom exempelvis regionplaneförbundet för stockholmstrakten — hölles utanför.

Utskottet finner i likhet med remissmyndigheterna en översiktlig regional planering i och för sig angelägen. Detta torde gälla inte blott mälarområdet, utan även andra delar av landet. Utskottet finner också motiven för motionärernas yrkanden om utredning vara goda. Utskottet har inhämtat att särskild expertis i kommunikationsdepartementet vore sysselsatt med kartlägg ning av hithörande frågeställningar och problem, i syfte bl.a. att få fram material som kunde ligga till grund för en utredning av planfrågorna. Jag har med stort intresse tagit del av det anförande som statsrådet Palme höll vid Föreningens för sahällsplanering årsmöte den 23 maj i år. Statsrådet Palme framhåller i sitt anförande: »En sammanfattande fysisk planering på riksnivå bör vara vägledande vid den regionala och lokala planeringen. Men det är inte fråga om en centralism. Det måste självfallet bli fråga om en växelverkan. Riksplanen hämtar sitt material ur lokala inventeringar och måste till väsentlig del bli en sammanställning och kodifiering av lokala planeringsresultat.» Statsrådet Palme slutar med att säga, att han »har en känsla av att det är bråttom», Jag vill understryka att det är bråttom. För min del tycker jag att utskottet skulle, efter att på olika sätt ha uttryckt sig positivt, också ha kunnat kosta på sig att hemställa om bifall till motionerna för att därigenom understryka det angelägna i att en planering på riksnivå snarast kommer till stånd. Herr talman! Efter det utlåtande som utskottet avgivit anser jag det utsiktslöst att få ett bifall till motionerna. Jag har därför inget yrkande.

Herr talman! Sällan har en motion rönt så positivt mottagande hos remissinstanserna som denna. Behovet av en översiktsplanering inom mälarområdet vitsordas av alla. Särskilt välvillig till motionens syfte är länsstyrelsen i Uppsala län, som anser att ett stort behov av planering föreligger för hela mälarområdet med översiktliga riktlinjer för markens disposition i olika hänseenden. Av de underinstanser som i sin tur yttrat sig till länsstyrelsen i frågan kan nämnas länsarkitektkontoret, som understryker att behov av en planerings instans uppstår i regioner med hård konkurrens om marken. Länsbostadsnämnden har den uppfattningen, att en översiktlig plan avseende alla slag av bebyggelse och verksamhet bör komma till stånd på riksnivå. Länsingenjören anser frågan angelägen och önskvärd med tanke på den starka bebyggelsekoncentrationen i hela Mälardalen. Länsarbetsnämnden framhåller att det ur arbetsmarknadssynpunkt är av stort värde, om man genom en översiktsplanering kunde anvisa lösningar för en samordning av den kommunala byggplaneringen och därigenom åstadkomma ett mera rationellt utnyttjande av byggnadsindustriens redan nu knappa arbetskraftsresurser. Det är inte bara de tungt vägande länsexperterna som uttalat sitt stora intresse för frågan. även kommunala förtroendemän från de i länet berörda kommunerna hoppas på en samlad lösning av hela mälardalsproblemet. År 2000 skall det enligt prognoserna bo över 3 miljoner människor i den s.k. Mälarstaden. Man kommer då mer än i dag att bli beroende av varandra. Det gäller färskvatten. och avloppsfrågor, det gäller utbyggnad av kommunikationer, naturvårdsåtgärder av olika slag, planering för jordoch skogsbruk, lokaliseringsfrågor, bostadsförsörjning, fritidsbebyggelse och mycket annat. Om denna framväxande storregion skall fungera effektivt som bostadsoch arbetsplats för denna stora befolkningskoncentration, måste den planeras redan nu. En felplanering kan lätt ske, om varje enhet för sig skall sköta detta, och bli till avsevärt men för framtiden. Utskottet avstyrker förslaget till en översiktlig regional planering och hänvisar till det utredningsoch planeringsarbete som pågår. Ja, det är nog riktigt att det pågår en del utredningar, fast på olika håll. Ett samlat grepp på alla dessa frågor, över kommun-, blockoch länsgränser, bör i stället ske. Det går inte att göra upp planer för varje kommunblock eller län för sig. Här måste till ett intimt samarbete med alla berörda parter, med andra ord en planering på riksnivå. Nu hoppas jag på den översyn av planväsendets organisation, som enligt utskottet är under övervägande inom Kungl. Maj:ts kansli och att den snart leder till av oss motionärer önskat resultat. Herr talman! Jag har intet annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har med intresse suttit och lyssnat till denna debatt. Jag har tidigare varit inblandad i en annan debatt angående riksplanering, där jag i första hand ville ha fram kustbygderna. Det finns väl knappast något ämne, som man kan ta upp, där man får så många fromma önskningar på vägen som när det gäller planering av riket. Och ändå sker ingenting! Jag tror därför, herr talman, att man får följa en helt annan planeringsmetodik. Man får besluta sig för att avgöra de stora och verkligt skiljande frågorna, bestämma sig för i stort hur man skall ha det. Sedan får man gå in på detaljfrågorna. Jag vill i likhet med herr Manne Olsson framhålla just betydelsen av att vi inte gör några missgrepp beträffande de stora frågorna, ty de mindre kan vi nog lösa sedan, och det får ta sin tid. En annan sak som vi bör beakta i detta sammanhang är att vi har mycket ont om duktiga planerare. Därför gäller det att inte börja detaljrota utan försöka förenkla det hela. Jag vill ännu en gång poängtera, herr talman, att det är huvudfrågorna som det gäller, och dem skall vi försöka få fram så fort som möjligt.

Herr talman! Som herr Manne Olsson nyss sade har de remissorgan, som har avgivit yttrande över motionerna, över lag ansett att en översiktlig planering inom bl.a. mälarområdet är av behovet påkallad. Utskottet har uttalat samma sak, nämligen att en sådan planering i och för sig kan anses behövlig, men har understrukit att det finns andra områden i landet där en planering av detta slag också kunde vara erforderlig. Motionärernas förslag har tillstyrkts av byggnadsstyrelsen och länsstyrelserna i Uppsala och Södermanlands län, men majoriteten av de berörda parterna har ställt sig avvisande till det förslag om en framställning till Kungl. Maj:t som innefattas i motionen. Överståthållarämbetet hänvisar till den samverkan mellan länsstyrelser, kommuner och andra organ som pågår och till de överväganden om ändrad länsindelning för Stockholms stad och län som också pågår. Överståthållarämbetet anser att en sådan framställning som motionärerna föreslagit inte är erforderlig för närvarande. Länsstyrelserna i Stockholms, örebro och Västmanlands län avstyrker motionen. Länsstyrelsen i Örebro län har anfört, att en planering av det slag motionärerna avser skulle innebära ett avsteg från den nyligen fastställda arbetsgången och att en direkt planering på departementsnivå kan anses stå i strid med de tankegångar, som låg till grund för riksdagsbeslutet att planeringen skall utföras på länsnivå med den koordinerande verksamheten förlagd till inrikesdepartementet. Länsstyrelsen i Västmanlands län framhåller, att en planering inte bör göras centralt och från Stockholms horisont. Det bör ankomma på länsstyrelsen själv att ta de initiativ som kan påkallas för att överbrygga länsgränserna inom här ifrågavarande region. Utskottet anser, som jag nyss sade, att en sådan planering som motionärerna aktualiserat kan vara angelägen i och för sig men att det finns andra delar av landet där en planering kan vara lika angelägen. Utskottet erinrar också om behandlingen under vårsessionen av motioner som avsåg utredning om planväsendets framtida organisation och om planlagstiftningen.

Nu har utskottet med hänvisning till detta uttalande och med hänvisning till det utredningsarbete som pågår — länsförvaltningsutredningen och länsindelningsutredningen — inte ansett att någon framställning i ämnet är påkallad, utan att man bör avvakta resultaten av det utredningsarbete som nu är i gång innan man vidtar några ytterligare åtgärder. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har sagt yrkar jag bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Kravet på utredning beträffande kapitalförsörjningen inom lastbilstrafikbranschen är nu för fjärde gången uppe till behandling i riksdagen. Detta bör väl ses som ett tecken på den angelägenhetsgrad man i berörda kretsar tillmäter denna fråga. I utskottets motivering för avslag heter det att frågan tidigare avvisats av riksdagen och att skäl inte föreligger till ändrat ståndpunktstagande. Emellertid var den nu aktualiserade frågan första gången den behandlades invävd i den stora frågan om kreditförsörjningen inom såväl detaljhandel som småföretagsamhet över huvud taget, och de motiv som då anfördes för avslag var redan pågående utredningar. Men det torde förhålla sig så, att lastbilstrafikbranschens kreditfrågor inte för närvarande är föremål för någon utredning. För att belysa den betydelse åkerinäringen har i vårt samhälle vill jag omnämna, att vi i år har 15 888 inregistrerade lastbilsföretag. Två tredjedelar av dessa är åkerier med en bil, och över 90 procent av företagen har tre bilar per företag eller färre. Endast 4,6 procent har fler än fem bilar. Det är alltså en utpräglad småföretagsamhet inom lastbilstrafikbranschen. De inkörda intäkterna uppgick föregående år till över 1700 miljoner kronor. Ökningen under senare år är markant, och långtidsutredningen räknar med att volymen skall stiga med 60 procent fram till 1970. Branschen är utsatt för en mycket hård konkurrens, inte minst från staten och SJ, och detta kräver ständiga rationaliseringar och nyinvesteringar. Investeringarna i rullande materiel omfattar för närvarande omkring 1200 miljoner kronor, och det årliga kapitaltillskott som krävs uppskattas till mellan 200 och 300 miljoner kronor. Det stora kapitalbehovet gör att det föreligger särskilda svårigheter för finansieringen, inte minst i dagens ansträngda kapitalmarknad. Dessutom torde branschen på grund av olika omständigheter få betala en förhållandevis hög räntekostnad. Det talas i dag om 10,5—11 procents ränta för lån på den s.k. legala marknaden, men som känt är torde flertalet av åkeriföretagen också vara hänvisade till vad vi kallar den grå marknaden med många gånger helt orimliga räntelägen. Jag tror det finns stor anledning för en utredning att granska de förhållanden som här råder. Lastbilsåkerierna är ofta en nära integrerad del av produktionsföretagen, och det torde inte finnas skäl att när det gäller statlig kreditgivning i olika former dra en gräns framför dessa typer av företag. År 1960 beslöt riksdagen att sammanföra anläggningsföretag med den grupp, som kunde erhålla stöd via statliga inrättningar, och fråga är om man inte borde göra på samma sätt med den bransch det nu gäller. Genom =<:att = lokaliseringspolitiken byggs ut och genom att numera även staten visar en strävan att skapa ett effektivt näringsliv i olika delar av landet kommer transportapparaten, och i synnerhet den som rullar på gummihjul, att inta en nyckelställning. En effektiv transportapparat avkortar avstånden mellan orter och skapar bättre betingelser för människorna i olika provinser. En framsynt och produktionsbefrämjande politik är alltså även på detta område av största betydelse, Herr talman! Jag ber att med stöd av det sagda få yrka bifall till den i ärendet avgivna reservationen.

Herr talman! Herr Johan Olsson nämner att det nu är fjärde gången som denna fråga är uppe till behandling och att detta visar frågans betydelse. Han framhåller, att åkerinäringen har en växande betydelse — det kan vi väl helt instämma i. Det är den väg som vi har gått för att rationalisera transporterna. Man kan göra en analys ett antal år bakåt i tiden och konstatera att kostnaderna för tonkilometer under de gångna åren i löpande priser har sjunkit, vilket knappast någon annan bransch kan uppvisa. Det finns alltså anledning för långtidsutredningen att förvänta, att transporterna lån. Jag har svårt att förstå varifrån i ökad utsträckning kommer att ske på landsvägar — därom kan vi väl vara helt överens.

Jag är nu inte helt oinformerad när det gäller denna bransch, och eftersom jag har kunnat finna att en del av de sakförhållanden, som har berörts, inte överensstämmer med de faktiska förhållandena, har jag begärt ordet för att säga någonting om detta. Det torde inte vara obekant för någon här i kammaren, att i huvudsak försörjes lastbilsmarknaden här i landet av två företag. Dessa svarar för mellan 90 och 95 procent av alla lastbilar av betydelse som här används, Båda företagen har finansieringsföretag, genom vilka de finansierar lastbilsköpen. Jag har tagit reda på det aktuella ränteläget just för dagen och kan konstatera, att man betalar 9,5 procents ränta inklusive finansieringsavgift, och det är inte fråga om några raka räntor utan det gäller faktiskt effektiva räntor. Det torde inte vara möjligt att låna pengar billigare någon annanstans, särskilt som det i betydande utsträckning är fråga om förtroendekrediter, Det ställs nämligen krav på kontantbetalning med endast 25 procent av köpesumman och på avbetalning av resten på tre eller fyra år, beroende på hur stora bilarna är, I dessa 25 procent ingår då inte sällan värdet av en inbytesvagn. Den kontanta insatsen är alltså tämligen ringa. Några svårigheter har det i varje fall ända till dags dato icke varit att till en något så när betrodd åkare ge dessa den uppgiften har kommit, att det föreligger kapitalsvårigheter. Jag har också varit i kontakt med vad vi kan kalla förtroendemän inom ledningen för lastbilsbranschen. De säger också, att det inte föreligger några kapitalsvårigheter och att räntorna relativt sett är mycket anständiga. Jag vänder mig alltså framför allt emot att det i motionen talas om mindre ändamålsenliga kreditformer och att det föreligger ett kapitalbehov som inte går att tillfredsställa. Jag vågar påstå, herr talman, att det inte torde finnas någon bransch här i landet som har så lätt att få krediter och som kan få dem på så goda villkor som denna. Jag betvivlar uppriktigt att man via banker eller statliga garantier skulle kunna låna ut pengar på så relativt låga säkerheter som det är fråga om. Det finns emellertid en annan fråga i sammanhanget, som jag tror är betydligt allvarligare, och det är prövningen av de nya tillstånd som lämnas. Vi har för litet erfarenhet av de uppmjukningar i trafikpolitiken som har beslutats för att kunna dra några säkra slutsatser. Det torde emellertid vara alldeles uppenbart att den lämplighetsprövning, som sker genom länsstyrelserna, lämnar en del övrigt att önska. I dag sker lämplighetsprövning i stort sett endast på två grunder. Den ena är att sökanden har trafikkort och den andra är att han inte befinner sig i straffregistret. Någon prövning huruvida en sökande är lämplig att driva ett eget företag, att han över huvud taget har ekonomiska resurser att klara upp detta, förekommer inte. Det handläggningssättet strider definitivt mot vad den gamla trafikutredningen föreslog och som återgavs i propositionen när vi fattade principbeslutet om uppmjukning av trafikpolitiken. Man har helt avstått från detta, och om vi jämför med praktiskt taget alla länder i Europa och deras sätt att bedöma frågan, så framstår vårt hand lande här i Sverige som mycket tveksamt. Jag skulle snarare vilja säga, att möjligheterna att få krediter på ytterst anständiga villkor är så goda att många, som har ytterst små möjligheter att klara av det, söker sig till detta område. Det kan snarare finnas risk för en förslumning av denna bransch än motsatsen. Fackföreningarna, lastbilsägarna och arbetsgivarna har i gemensam skrivelse i december föregående år gjort en framställning till kommunikationsministern med begäran att han skulle utfärda direktiv till länsstyrelserna att följa de regler som trafikutredningen har angivit. Såvitt jag vet har de ännu inte ens fått svar på sin skrivelse. Det land i Europa som vi framför allt kan få erfarenheter från är Holland. Holland är centrum för nästan halva den interkontinentala lastbilstrafiken inom EEC-området. Där sker en ytterst noggrann prövning av vederbörandes lämplighet att driva ett eget företag, och jag anser det faktiskt nödvändigt att så sker i Sverige också. När en åkare har en extra papperskorg där han samlar alla papper och när året är slut försöker plöja igenom dessa papper för att se, om han kan göra en deklaration eller inte, så måste man konstatera att det inte råder rimliga förhållanden. När han inte ens har så pass många kronor i fickan att han kan vänta en vecka med att få betalt från lastbilscentralen exempelvis, utan måste ha pengar från dag till dag, då har man varit alltför generös i sin tillståndsgivning. Det kan inte vara till gagn för branschen. Ur branschens synpunkt är det dessa frågor som är de verkligt primära och viktiga. Hade motionen haft ett syfte i den riktningen hade den haft min fulla förståelse, Visst önskar väl alla en rationell utveckling på den fria konkurrensens bas, men förutsättningen måste vara att tillstånd ges till personer som är lämpade att driva ett eget företag. Alla är det inte bara för att de har ett körkort. Herr talman! Med dessa ord vill jag tillstyrka utskottsmajoritetens förslag och yrka avslag på den begärda utredningen.

Herr talman! Jag dröjde något med att begära replik, ty jag tänkte att utskottets talesman kanske skulle instämma med herr Wallmark i det här fallet. Jag tror att herr Wallmark, som jag förstår representerar en del av tillverkningsoch försäljningssidan inom lastbilstrafikbranschen, borde fara ut i landet och tala med åkerierna direkt. Han kanske då kunde få en annan uppfattning om det nuvarande ränteoch kapitalläget på detta område. Från branschens egen organisation har jag fått uppgifter om 10,5—11 procents ränta på de vanliga lånen, Även om det kanske förekommer lån mot 9,5 procents ränta tror jag att dessa lån gäller en ganska ringa del av den lastbilspark som för närvarande rullar på våra vägar. Herr Wallmark betonar två gånger att 9,5 procent är en mycket anständig ränta, en tolerabel ränta. Jag vill bestrida att så är förhållandet. Jag anser att den räntan är hög för ett företag av denna sort.

Herr talman! Jag kan helt instämma med herr Olsson att en ränta på 9,5 procent är hög. Den är egentligen alldeles för hög, men allting är ju relativt här i livet. När jag här säger att denna ränta är tolerabel ställer jag den i relation till den ränta som vi är nödsakade att ha här i landet på grund av den politik som regeringen bedriver. Det är alltså mot den bakgrunden jag har gjort min invändning. Sedan säger herr Olsson, att det endast är i undantagsfall som så låg ränta förekommer. Det är det inte, herr Olsson! Som jag redan sagt finns det två stora tillverkare, och båda två har finansieringsbolag. Drygt tre fjärdedelar av de bilar som dessa två företag säljer finansieras genom finansieringsbolagen. Dessa tillämpar 9 procents ränta plus 1 procent cash i finansieringsavgift. Det innebär en total ränta på 9,5 procent. Varje åkare som köper en bil av dessa två företag kan få sådana lån, om han bedöms vara någorlunda solvent, och man tillämpar en ytterst liberal bedömning när dessa krediter skall beviljas. Jag har haft ett sammanträffande med en av de ledande personerna inom branschen för att checka upp dessa förhållanden och få en uppfattning om branschföretagens syn på det hela. Jag kan bara återge vad som sagts mig. Åkeriägarna är fullt till freds med att i dagens läge få låna dessa pengar. De har icke hört talas om att någon, som har möjlighet att bedriva sin rörelse så att den kan gå ihop, har blivit nekad sådana lån. Det är därför, herr talman, jag med stor bestämdhet vågar påstå att kapitalförsörjningen och räntan på dessa lån med hänsyn till dagens ränteläge är bättre i denna bransch än i någon annan bransch som jag har kunnat studera.

Herr talman! Jag kan ge herr Olsson rätt på en punkt, nämligen när han säger att det efter herr Wallmarks anförande inte finns så stort skäl för utskottets talesman att vidare orda i denna debatt. De klarläggande uppgifter som herr Wallmark har lämnat visar tydligt att det här är fråga om en mycket överflödig motion, men låt mig göra ett enda tillägg. Herr Olsson talar om dagens ansträngda kapitalmarknad. Ja, vi vet alla att kapitalmarknaden är ganska ansträngd.

Det kan väl ändå inte vara vettigt att för varje slags företagsamhet skapa speciella statliga kreditinstitut. Det vore i allra högsta grad orationellt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten. Tillåt mig bara att göra ett par konstateranden. När herr Wallmark redogör för läget på området kommer han fram till att marknaden domineras av två stora leverantörer, vilket väl i praktiken innebär att åkerierna ganska väl sitter i händerna på leverantörerna. Bara detta är anledning nog till en utredning. Jag tror inte att detta förhållande befrämjar branschen. Det förhåller sig i praktiken så, för att använda ett ord som herr Söderberg hade, att denna bransch känner sig vara satt i strykklass, den blir behandlad på ett annat sätt än andra. Det kan vara olika från fall till fall, men det intrycket får man. Reservationen syftar inte till någon form av särskilda favörer. Vad man vill komma fram till är ett rationellt verkande finansieringssystem för detta område liksom staten i andra sammanhang har arbetat i samma riktning för andra företag av liknande slag.
Herr talman! Jag vet inte om det är nya motiv som har kommit in i sammanhanget, när herr Olsson säger att åkarna är i händerna på biltillverkarna. Det var ett märkligt påstående, det får man verkligen lov att säga. Att köpa är helt frivilligt och att låna pengar är helt frivilligt. Skall jag tolka det så, att man är »i händerna» på dem som ger så utomordentliga förmåner att man får låna till en relativt låg ränta på upp till fyra år? Då skulle varje köpare kunna sägas vara i händerna på en leverantör som är beredd att sälja varor och tjänster billigare än alla andra. Skall vi vara överens om att lägga in den tolkningen i det? Här föreligger inga monopol. Det finns full frihet att köpa alla lastbilsmärken i världen i detta land. Vi är ett lågtulland. Vi tar inte mer än fem procent i tull när vi importerar en lastbil. När vi skall sälja exempelvis till EEC-området får vi däremot klättra över en tjugoprocentig tull. Det finns därför alla möjligheter att här köpa vilken produkt man önskar och ordna finansieringen på vilken väg man vill. Jag tycker inte att det uttalande som herr Olsson gjorde var — om vi skall uttrycka det milt — riktigt välöverlagt.

Herr talman! Frågan om prövning av kostnadsfördelningen mellan staten, landstingen och primärkommunerna var uppe till ingående behandling i samband med den stora skatteutjämningsreformen vid fjolårets riksdag. Jag kan därför förkorta debatten med att hänvisa till de många remissyttranden och övriga argument som då ventilerades. Utskottet vitsordar i sin skrivning liksom i fjol frågans stora betydelse och framhåller de svåra problem som kommunerna ställs inför på grund av de stegrade kostnaderna, framför allt inom sjukvården och skolväsendet. Men utskottet anser att man bör avvakta verkningarna av den beslutade skatteutjämningsreformen innan man begär en utredning om kostnadsfördelningen mellan staten, landstingen och kommunerna. Liksom jag gjorde när frågan behandlades förra gången, vill jag gärna understryka den stora betydelse skatteutjämningsbeslutet innebär för kommunerna, inte minst i de norra delarna av landet. Men jag vill som talesman för reservanterna starkt framhålla, att skatteutjämningsreformen inte löser frågan om en rättvis och riktig kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Såväl landsting som primärkommuner är inne i en intensiv utveckling med nya och vidgade åtaganden och ständigt stegrade kostnader. De kommunala investeringarna har från 1960 till 1965 ökat med 10,6 procent per år. Kommunernas utgifter motsvarar nu över 15 procent av bruttonationalprodukten mot endast 9 procent i början av 1950-talet. De stora utgiftsstegringarna har tvingat kommunerna att höja utdebiteringarna mycket kraftigt. Utdebiteringen var 1965 i genomsnitt 17:25 per skattekrona, vilket innebär en höjning med 80 procent sedan 1950. Trots att skatteutjämningsbeslutet trätt i kraft vid innevarande års början har utdebiteringshöjningen inte avstannat. För i år uppgår primärkommunernas utdebitering till i genomsnitt 18:29, och av tillgängliga rapporter att döma torde de beslut som i höst har fattats om utdebitering för nästa år innebära kliv upp emot 19 kronor. Färska prognoser talar om 20 kronor före eller omkring 1970. Skatteutjämningsbeslutet innebar en viss utjämning mellan kommunerna, dock inte så stor som man beräknade i propositionen, men det har inte kunnat hindra att kostnadsövervältringen från staten till kommunerna har fortsatt. Förhållandet är lika aktuellt för landstingen som för primärkommunerna. Sjukvårdskostnaderna ökar med väldiga belopp. Jag kan nämna att medan nettokostnaden för sjukvård i Gävleborgs län under innevarande år beräknas till 65 miljoner kronor, kommer den att fördubblas redan efter fem år enligt den prognos som framlagts. Landstingen har ju på kort tid övertagit både provinsialläkarväsendet och mentalsjukvården från staten, och dessa beslut torde innebära betydande kostnadsövervältringar på landstingen. Ett studium av landstingens årsbok ger vid handen, om man gör en jämförelse över tio år från 1956 till 1966, att landstingens nettoutgifter för hälsooch sjukvård har ökat så att årets belopp är fyra gånger så stort som för tio år sedan. Utgifterna för undervisning och vård av psykiskt efterblivna är åtta gånger så stora, utgifterna för undervisningsoch bildningsverksamhet sex gånger så stora, utgifterna för social verksamhet tre gånger så stora och utgifterna för övriga ändamål fyra gånger så stora som för tio år sedan. Motionärerna vänder sig inte met en decentralisering av förvaltningen av olika uppgifter. Det är mot kostnadsövervältringen man vänder sig, eftersom den medför betydande nackdelar vilka inte har skattepolitiskt prövats. Den kostnadsökning som har drabbat kommunerna har begränsat deras rörelsefrihet. Den rent lokala verksamheten har blivit lidande på att de stora uppgifter som staten har lagt på kommunerna har tagit allt tillgängligt utrymme i anspråk. Med nuvarande kostnadsfördelning har den kommunala självstyrelsen inte de avsedda möjligheterna. Den kraftiga höjningen av kommunalskatten drabbar genom sin proportionella verkan låginkomstgrupperna särskilt hårt. Detta skulle med nuvarande läge för dessa grupper vara anledning nog till en utredning om kostnadsfördelningen. Jag vill erinra om ett av de remissvar som avlämnades i samband med skatteutjämningskommitténs förslag föregående år. Då förordade de tre kommunförbunden liksom flertalet landsting och många andra remissinstanser, att frågan om en prövning av kostnadsfördelningen mellan stat, landsting och kommun skulle tas upp till avgörande snarast möjligt. Ett så entydigt remissyttrande från så många inflytelserika remissinstanser borde rimligen leda till att riksdag och regering verkligen försökte angripa den aktualiserade frågan. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den i ärendet avlämnade reservationen av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Jag vill en smula kommentera föreliggande motioner och utskottsutlåtandet om dem. Motionernas syfte kan vi för vår del inom den kommunistiska gruppen i riksdagen instämma i. Det överensstämmer med vad som legat till grund för våra motioner i samma ärende. Senast i fjol motionerade vi om en utredning rörande kostnadsfördelningen. Jag vill emellertid också något kommentera en annan sak som har direkt samband med denna frågeställning. I centerpartimotionerna talas vid upprepade tillfällen om önskvärdheten av en reell kommunal självstyrelse. Vad motionärerna innefattar i begreppet reell kommunal självstyrelse vet jag inte med absolut säkerhet, och det behöver därför inte nödvändigtvis betraktas som polemik när jag ett ögonblick dröjer vid denna fråga som så många gånger återkommer i centerpartimotionerna. En total kommunal självstyrelse är i våra dagar enligt min uppfattning för det första inte möjlig och för det andra inte heller önskvärd. Om den vore möjlig och om den tillämpades skulle re sultatet kunna bli allvarliga sociala eftersläpningar i vissa kommuner och rent allmänt att hinder punktvis restes för en social, ekonomisk och kulturell utveckling i regioner och i landet som helhet. Jag anser att det är självklart att dessa stora frågor kräver helhetslösningar och att således ingen total kommunal självstyrelse är möjlig och inte heller socialt sett godtagbar. Man får inte heller driva självstyrelsebegreppet in absurdum när det gäller sättet för den lokala behandlingen av sociala, kulturella och därmed närbesläktade frågor. Här krävs ett samspel mellan statsmakternas intentioner och det kommunala förverkligandet. Det kan då inte finnas en kommunal suveränitet så långt driven att statliga beslut kan ignoreras. Jag upprepar att jag inte är säker på att detta bör uppfattas som polemik mot formuleringarna i centerpartiets motion. Jag har likväl velat framhålla det. Men därpå uppkommer frågan om att staten bör ekonomiskt svara för de allmänna angelägenheter som statsmakterna själva beslutar men uppdrar åt kommunerna att levandegöra. Där är det statliga handlandet sådant att den kommunala självstyrelsens funktionsmöjligheter allvarligt äventyras, och dess funktionsmöjligheter bör naturligtvis vara så avancerade som över huvud taget är möjligt. Vidare leder denna övervältring av kostnaderna till skärpta orättvisor i beskattningen och till markerade skillnader i kommunal service olika kommuner emellan — så stora skiljaktigheter i fråga om kommunal service att man måste vara mycket noggrann med i vilken kommun man låter sig födas och leva. Vi vet ju nu, och det har också påpekats här av herr Johan Olsson, att statsutskottet hänvisade till skatteutjämningsfrågan. Låt mig få deklarera åsikten att den är ingen obetydlighet utan tvärtom ganska betydande, men vad den kan ha för samband med frågan om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna i allmänhet är mycket svårt att förstå. Att fördela statspengar vissa kommuner emellan är åtminstone delvis en annan sak, vilket jag tror att herr Johan Olsson underströk i sitt anförande, och i varje fall måste den mängd kommuner, som inte kan få något av dessa bidrag, både tycka och känna att det förhåller sig så. En rimligare kostnadsfördelning var det däremot när staten beslöt överta kostnaderna för polisoch rättsväsendet och i väsentlig grad folkpensionskostnaderna, där man dock, som vi alla vet, överlämnat åt kommunerna att svara för de kommunala bostadstilläggen, vilket enligt vår uppfattning är oriktigt. Bland andra förslag som vi har ställt kan jag nämna att staten skulle svara för huvudparten av skolkostnaderna. Detta är en sak som centerpartimotionerna nu tar upp, men jag kan inte minnas att man från centerpartihåll understödde vår motion i samma ämne här i kammaren eller i riksdagen och inte heller att man understödde vår motion i fjol om en utredning beträffande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, en utredning som nu i år begärs i centerpartimotionerna. Om centerpartimotionärerna nu blivit litet klyftigare och förståndigare än de var i fjol, är jag självfallet glad för det. Skolkostnaderna är ju en av de mest betungande kommunala utgiftsposterna. Se t.ex. bara på skolöverstyrelsens redogörelse i det statsutskottsutlåtande som vi nyss behandlade om de beräknade skolbyggnadskostnaderna för den närmaste tiden. Av dessa många hundra miljoner kronor årligen får kommunerna svara för 70 procent, vartill kommer alla skolkostnader i övrigt. Innan jag slutar, herr talman, vill jag också ta upp ett argument som man ofta får höra i detta sammanhang, nämligen att man ju kan höja kommunalskatten. Ja, gunås, det kan man göra, och herr Johan Olsson bevisade med vissa statistiska uppgifter att man både kan göra det och gör det. Jag får väl utfylla hans resonemang på den punkten genom att säga att sedan 1950-talets början och till och med årets preliminärbeslut om skatterna har kommunalskatten nära fördubblats. Höjningens storlek beror i betydande grad på lånerestriktionerna och på att staten inte svarar för sin del av kostnaderna för allmänna angelägenheter. Jag vill understryka att jag härvidlag talar om personlig erfarenhet. Inom parentes sagt får vissa kommuner inte heller sådana bidrag som de enligt gängse bestämmelser skulle ha. Så t.ex. har min hemkommun från 1960 års ingång och fram till nu tvingats att till ett belopp av 64,4 miljoner kronor överta kostnader för trafikledsarbeten som inte kunde uppskjutas och som staten skulle ha svarat för via bilskattemedlen. Staden har likväl fått punga ut med dessa 64,4 miljoner, och 64 miljoner kronor är också pengar. Sådana här saker kommer alltså ovanpå de enorma kommunala kostnaderna för skolorna, för åldringsvården, för sjukvården och för handikappvården o.s.v. och ovanpå de följdinvesteringar som kommunerna måste vidkännas i samband med orternas utveckling, industriens utbyggnad och affärslivets utökning. Jag kan inte finna något fel i — jag vet fortfarande inte om det innebär någon polemik mot centerpartimotionen som är lite diffus på dessa punkter — att omkring 60 procent av samhällsuppgifterna numera ligger hos kommunerna. Tvärtom anser jag att detta är en utveckling som bör fortsätta. Inte heller är det något fel i att kommunerna därmed får något tumma på den egna suveräniteten. Men det är i grunden felaktigt och ur skilda synpunkter djupt oroande att statsmakterna tillåtes vältra över en så betydande del av kostnaderna för dessa angelägenheter på kommunerna. Jag är därför, herr talman, anhängare av att dessa frågor snarast utredes och att en bättre ordning än den nuvarande så fort som möjligt kommer till stånd.

Herr talman! Herr Johan Olsson säger att den skatteutjämningsreform som riksdagen för något år sedan beslutade icke löser frågan om kostnadsfördelningen. Det är klart att den reformen inte helt löser den frågan, men den har ändock inneburit en väsentlig förbättring för kommunerna, inte minst för kommuner som har ett svagt skatteunderlag. Därmed har vi också bevisat solidariteten med de människor som bor i dessa kommuner och som därigenom ges möjlighet att få en likvärdig standard med invånare i övriga kommuner. Här talar herr Olsson om kostnadsfördelningen mellan stat och landsting och påstår att övertagandet av mentalvården inneburit väsentliga kostnadsökningar för landstingen. Men där uttalar sig herr Olsson om saker som han inte känner till. Eftersom övertagandet sker den 1 januari 1967, kan man väl över huvud taget inte veta, herr Olsson, om det kommer att innebära kostnadsövervältring eller inte. Vi förmodar att det på lång sikt kommer att göra det. Men om herr Olsson studerar landstingens stater för 1967, finner han att konstruktionen är sådan att det inte f. n. kan påvisas någon kostnadsövervältring. Därtill kommer — om jag talar speciellt om landstingen och sjukvården — att det finns en utredning om kostnadsfördelningen beträffande sjukvården. Denna utredning har ingalunda kommit fram till vad jag tycker är en tillfredsställande lösning på denna punkt, ty vad som föreslås är närmast en avlösning av de s, k, stimulansbidragen som är alldeles onödiga men det blir inga ökade bidrag. I likhet med vad som blir fallet enligt skatteutjämningsreformen föreslås ett enda bidrag, men detta bidrag innebär ingalunda att landsting och kommuner får någon ökad press på sig från statens sida, utan tvärtom får de större frihet att agera. Det är sålunda icke alls så att den kommunala självstyrelsen begränsas genom detta.

Man kan över huvud taget fråga sig, om primärkommunerna sedan egentligen har några väsentliga arbetsuppgifter kvar. I fråga om kostnadsfördelningen inom sjukvården har det som redan sagts kommit fram ett förslag som ännu inte förelagts riksdagen. Det innebär att man inte skall göra någon större reform nu, eftersom mentalsjukvårdsöverenskommelsen går ut på att det skall bli nya förhandlingar år 1970, och meningen är att man då skall försöka lösa hela problemet om kostnadsfördelningen mellan stat och landsting på sjukvårdens område. Vidare har, som herr Adolfsson har påvisat, väsentliga kostnader för arbetsuppgifter som kan betraktas som statliga, t.ex. inom rättsväsendet, numera överförts till staten, Jag tycker att det är alldeles riktigt som sägs i den av herr Ferdinand Nilsson m., fl. skrivna motionen att man bör beakta den demokratiska principen att den instans som beslutar en utgift även skall betala. Men menar man att staten skall betala de flesta av dessa arbetsuppgifter, då slår man totalt sönder den kommunala självstyrelsen. Det måste väl ändå vara klart. Det kan inte vara riktigt att man får ett system där staten betalar kostnaderna, men där kommunalfullmäktige, stadsfullmäktige och landsting skall sitta och besluta om utgifterna. Det vore fullkomligt orimligt. Jag tycker att skatteutjämningsreformen, såsom den har utformats, ger utomordentliga möjligheter att skapa den utjämning som behöver ske mellan olika delar av landet. I den mån dess materiella innehåll kan anses vara för dåligt, finns det möjligheter här i riksdagen att besluta om en ändring, men själva systemet som sådant måste väl ändå betraktas som ett mycket gott system. Herr Olsson menar att detta innebär att låginkomstgrupperna via de ökade kommunalskatterna får en hårdare press på sig. Ja, det kunde väl vara riktigt, om vi nu kunde räkna med att i fortsättningen ändra våra statsskatter och få till stånd en ökad progression. Men det finns ingalunda någon åstundan att nå det resultatet. Tvärtom menar reservanterna att man skall gå i motsatt riktning och sänka progressionen i den statliga skatten.

Herr talman! Jag har i likhet med de övriga utskottsledamöter som står för majoritetsförslaget inte funnit något skäl till att göra en speciell utredning om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Vi menar att det ständigt pågår sådana överväganden med hänsyn till de omständigheter som uppstår i olika sammanhang och att man bör fortsätta med detta. Därför ber jag att få yrka bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! Först ett par kommentarer till herr Söderbergs inlägg. När jag säger att mentalsjukvården liksom provinsialläkarväsendet torde komma att medföra en kostnadsövervältring på kommunerna bygger jag på en allmän erfarenhet, Jag skulle nästan kunna slå vad med herr Söderberg om att han, därest vi om några år tar upp den här diskussionen igen, kommer att medge att det har blivit nya kostnader för landstingen. Det är inte bara det att vi skall överta verksamheten som den är, utan vi måste också se till att verksamheten förbättras så att den uppfyller de krav som det finns anledning att ställa på mentalsjukvården i dag. Vi har inte på något sätt drivit en linje som innebär att kommunerna göres arbetslösa. Om det någon gång har yttrats att man skulle vilja överföra viss skolverksamhet till landstingen t.ex., innebär det inte att man tar bort grundskolan från kommunernas verksamhet och därmed ställer dem utan sysselsättning. Det finns många andra exempel som här kanske skulle kunna anföras i diskussionen, men det primära är ju att kommunerna i dag har nödgats ta på sig en allt större utdebitering. Vid en kommunal utdebitering omkring 18 kronor drabbar detta en kommunal inkomsttagare hårdare än statsskatten ända upp i 35 000 kronors inkomstläge. En person som har 15 000 kronor i årsinkomst har dubbelt så hög kommunalskatt som statsskatt. Detta belyser ju det orimliga i de förhållanden som har uppstått undan för undan utan att det fattats något egentligt riksdagsbeslut om förändringen. Jag tycker att de skäl som anförts mot förslaget om en utredning på detta område är med hänsyn till de många krav från olika håll ute i landet som ställts synnerligen svaga, och jag skulle gärna vilja efterlysa flera sakskäl. Jag tror att herr Söderberg själv kan märka de krav som ställs från kommuner och landsting på att denna fråga skall lösas. Jag skulle vilja som ett exempel omnämna vad Värmlands Folkblad skrev i måndags i ett liknande ärende. Man kan anföra detta lika väl som många andra exempel från remissyttranden eller annat håll som skäl för en utredning. Tidningen skriver i sin ledare: »De stora anspråk på samhällelig service som ställs av både enskilda och företag i de expanderande kommunerna har nu med få undantag drivit upp den kommunala utdebiteringen över eller till närheten av 20 kronor. Alla tecken tyder på att nya höjningar såväl för primärsom landstingskommunala behov snart blir nödvändiga. Särskilt besvärlig blir situationen i expanderande kommuner där närings livet har sådan struktur att såväl löntagarsom företagsinkomster är relativt låga i förhållande till andra jämförbara orter, Ett sådant ekonomiskt underlag tvingar i dessa kommuner fram en orimligt hög utdebitering om en med andra kommuner likvärdig samhällsservice skall kunna bjudas företag och enskilda. Det betyder också att i dessa ekonomiskt mindre väl lottade kommuner blir skattepressen på de stora grupperna med små och medelstora inkomster mycket hård. Kommunalskatten är för de små inkomsttagarna en betydligt hårdare börda än statsskatten.

Med de inställningar som olika grupper här har redovisat i dag skulle högern ha en nyckelposition i frågan, och det skulle vara mycket intressant att få veta hur man tänker använda den.

Herr talman! Jag skall börja med att bemöta herr Olssons inlägg. Han har ju nu ändrat sin formulering. När han tidigare talade om de kostnader som övervältrades från staten till exempelvis landstingen, sade han att kostnaderna för mentalsjukvården innebar en betydande övervältring. Men det är detta som vi ännu icke vet. Vi torde komma, som herr Olsson säger, att få en övervältring, men det är absolut felaktigt att säga att det hittills har skett en övervältring — som herr Olsson sade i sitt första anförande. Han säger också när det gäller omändrade arbetsuppgifter att det inte är centerns mening att ta bort grundskolan från primärkommunerna. Men är det någon som tror att det skulle vara så lyckat med en delning av huvudmannaskapet så att primärkommunerna skulle svara för grundskolan och landstingen för det som är ovanför eller att man exempelvis, som centern vill, skulle överföra åldringsvården och en del av socialvården till landstingen. Min grundinställning på denna punkt, herrar Olsson och Nilsson, är helt enkelt att den instans som bäst kan sköta en arbetsuppgift också skall ha ansvaret för den. Efter mångårig erfarenhet är det min bestämda uppfattning att exempelvis ett överförande av åldringsvården och viss del av socialvården till landstingen skulle för dem som är i behov av denna vård betyda en verklig försämring. Jag är nämligen alldeles övertygad om att primärkommunerna på ett bättre sätt kan sköta den uppgiften och hålla kontakt med de vårdbehövande. Detta är för mig det väsentliga och icke frågan om vilken part som skall betala. Jag betraktar det som fullständigt otillfredsställande att vi jämt och ständigt skall ha detta resonemang om kostnadsövervältringen från stat till kommun och att det skall påverka våra förhandlingar för att lösa frågan på ett vettigt sätt. Detta gällde inte minst förhandlingarna mellan stat och landsting i fråga om mentalsjukvården. Det väsentliga var att vi skulle få en samordning av all sjukvård för att på bästa sätt tjäna de sjuka människorna. Det kan inte vara riktigt att vi bara skall se detta som en skattefråga. Jag förstår mycket väl, herr Olsson, att det skulle vara bra att få ökade statsbidrag. Det kommer motioner, fortfarande främst från centerpartiet och folkpartiet, vid olika tillfällen om t.ex. vården av de partiellt arbetsföra, och den därmed sammanhängande rehabiliteringsverksamheten, där man menar att staten skulle göra väsentligt större insatser. Men om man sedan går ut och tittar på de olika landstingen finner man att exempelvis ett landsting betalar ut mellan 3 och 5 miljoner kronor för den verksamheten, medan ett annat landsting — där för resten en av herr Nilssons medmotionärer sitter som en av de ledande — nöjer sig med att betala ut 200 000 kronor för samma uppgift. Eftersom förhållandena är sådana ute i våra landsting och kommuner att beslutade arbetsuppgifter också måste betalas, är det alldeles klart att det kommer att påverka våra skatter, och det måste vi ta hänsyn till. Då är det mycket enklare, herr Olsson, att komma med sådana krav i riksdagen. Sedan kan ni ändock med gott samvete försöka inbilla människorna att slutsatsen blir att man kan begära sänkta statsskatter. Det resonemanget är inte riktigt renhårigt. Vi skall göra klart för oss att tar vi på oss nya arbetsuppgifter skall de också betalas. Därför tror jag det är riktigast att den som beslutar sig för en utgift också skall se till hur kostnaden skall täckas. Herr Ferdinand Nilsson menar beträffande övertagandet av mentalsjukvården att »herr Söderberg kan för tillfället gona sig åt de goda ekonomiska förhållanden som har uppstått». Under de fem år som den första avtalsperioden omfattar har vi naturligtvis framför allt av personella skäl men också på grund av andra bristande resurser tyvärr inte möjligheter att göra den upprustning av mentalsjukvården som skulle vara önskvärd. Avtalet gäller fram till 1970/71. Då skall det träffas en ny överenskommelse, och då får vi möjligheter att besluta om hur fördelningen skall ske. Herr Nilsson har vid andra tillfällen hänvisat till Västmanlandsutredningen — »som herr Söderberg väl känner till», säger han. Ja, herr Nilsson, det gör jag mycket väl, eftersom jag hade äran och nöjet att sitta som ordförande i den rådgivande nämnd som stod till utred ningens förfogande.

Vad beträffar herr Nilssons motion är jag tillfredsställd med att kunna konstatera att herr Nilsson i alla fall är en av de få inom borgerligheten som har upptäckt att det finns ett kommunalt samband. Han skriver nämligen att den demokratiska principen bör beaktas att den som beslutar en utgift även skall betala den. Det är ju alldeles klart att detta samband finns och att de beslut som fattas här i riksdagen påverkar kommunerna i mycket hög grad.

När det gäller våra övriga sjukhus ute i länen — centrallasarett och normalsjukhus — existerar inte detta förmynderskap, om herr Nilsson skulle vilja använda det ordet. Herr Nilsson har tagit fasta på vad MCA-utredningen har sagt i sitt betänkande och framför allt vad medicinalstyrelsen har påpekat där. Emellertid är denna utredning ute på remiss, och vi har ännu inte tagit ställning till den. Att medicinalstyrelsen kan lägga sig i var landstingen skall bygga sina sjukhus är fullkomligt fel, herr Nilsson. Medicinalstyrelsen försökte härom året lägga sig i frågan om Jönköpings läns landsting skulle få bygga ett lasarett i Vetlanda eller inte. Medicinalstyrelsen fick bakläxa av inrikesdepartementet som då hade hand om dessa frågor. Sedan är det en annan sak att medicinalstyrelsen i själva verket hade rätt — man borde inte ha förlagt ett normallasarett till Vetlanda — men principen fastslogs att medicinalstyrelsen icke skall befatta sig med var ett lasarett skall ligga. Landstingen är suveräna att bestämma sådana saker. Jag har sysslat med hithörande frågor i 15 år och kan vitsorda att jag aldrig lagt märke till att medicinalstyrelsen velat lägga sig i sådana angelägenheter med undantag för vetlandafallet. Medicinalstyrelsen är ju mera ett rådgivande organ i fråga om sjukhusens utformning m.m. sådant. Vidare måste herr Nilsson ha lyssnat dåligt eller också har jag uttryckt mig litet suddigt — det kan vara endera delen eller kanske båda. Han säger att det skulle bli fattigt i kommuner och landsting om man skulle få det ordnat på det sätt som jag har tänkt mig. Jag har ingalunda sagt här att de primärkommunala uppgifter som man nu har talat om från centerpartiets sida skulle överföras direkt till staten utan att de skulle övergå till landstingen. Där har vi naturligtvis kommunal självstyrelse, men jag tror att det ur andra synpunkter skulle vara olyckligt om man skulle centralisera dessa arbetsuppgifter till landstingen, vilket jag redan sagt. Sedan tycker jag att herr Nilsson kommer in på ett mycket underligt resonemang. Han säger precis tvärtemot vad han har skrivit i motionen. Han menar där att den som skall klara en arbetsuppgift också skall betala den. Han säger nu att här kan staten mycket väl besluta om olika arbetsuppgifter, och sedan kan man överlåta åt kommunerna att klara dem på lokalplanet, men staten skall svara för kostnaderna. Ja, det är väl alldeles orimligt. Herr Nilsson, jag har när det gäller mentalvårdsutredningen deltagit också i ut redningen om statsbidrag, och vi var alla överens om att vi ingalunda ville ha ett system där staten skulle svara för kostnaderna hundraprocentigt. Vi var alldeles på det klara med att skulle man ställa ett sådant krav — att staten hundraprocentigt skulle svara för alla kostnader och alltså bara betala de räkningar som kom ifrån landstingen — då måste det innebära att staten också skulle vilja ha ett bestämt medinflytande. Det är alldeles naturligt. Då vore det fullständigt onödigt att göra denna reform, därför att då befann vi oss i stort sett i samma läge som tidigare. Det skulle bara innebära att landstingen skulle få den formella ansvarigheten för skötseln av sjukhusen, men beslutanderätten skulle ligga hos den som har att betala kostnaderna. Det är därför som vi från landstingens sida absolut inte vill vara med om ett sådant system. Vi vill ha absolut handlingsfrihet när det gäller hur vi skall ordna sjukvården. Om man då skulle ordna det på herr Nilssons sätt så att staten skall svara för kostnaderna men sedan skall kommunerna åtaga sig att administrera vården på det lokala planet, det vore väl ändå inte så enkelt som herr Nilsson vill göra det till. Sedan menar han att jag skulle ha uttryckt den meningen att man från centerpartiets sida skulle vara så förtjust i att belasta de små inkomsttagarna. Då man nu från borgerlig sida är så intresserad av att få ett nytt system i fråga om omsättningsskatten, alltså en mervärdeskatt, och om man inte är intresserad av att öka progressionen i den statliga beskattningen är det väl alldeles klart att om man nu överför kostnader från kommuner och landsting till staten måste det också betalas på något sätt. Det måste betalas genom det ökade uttaget av mervärdeskatt. Eftersom detta uttag ingalunda är progressivt utan som jag tidigare sagt snarare regressivt så kommer det att belasta de små inkomsttagarna i landet. Medborgarna vet att riksdagen har beslutat de och de skatteuttagen men ställer dem inte i direkt kontakt med de beslutade utgifterna. När det gäller beslut av landstingen och kommuner får man mera påtaglig känning av de skatteökningar som blir följden av de beslut som fattats. Oavsett om stat eller kommun betalar kan vi helt enkelt inte komma ifrån att det måste innebära en ökning av skatterna för de lägre inkomsttagarna när nya utgifter tillkommer inom den offentliga sektorn.

Herr talman! Herr Johan Olsson har efterlyst högerns ståndpunkt i denna fråga. Jag tycker att det väl framgår alldeles klart av vår röstning i statsutskottet, vilken mening vi biträder. Vi bildar ju majoritetsunderlag för utlåtandet. Jag kanske därutöver får säga, att vid behandlingen av frågan om skatteutjämningssystemets införande tillät jag mig anföra, att jag principiellt inte hade något emot en utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Jag framhöll dock redan då, att vi borde avvakta verkningarna av den skatteutjämningsreform vi just var på väg att besluta om. Det finns ingen annan mening hos mig i dag, eftersom det ju bara är ett år sedan reformen beslöts.

Det finns alla skäl att tro att ännu mer pengar kommer att överföras till kommunerna nästa budgetår; men det får vi se när finansplanen presenteras. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Om nu högern inte principiellt har någonting emot en utredning, tycker jag tidpunkten vore lämplig att medverka till ett beslut om en sådan. En utredning tar ju tid, och man kunde under arbetets gång ta del av resultatet av den pågående skatteutjämningsreformens verkningar. Jag vill gärna instämma i herr Söderbergs åsikt att den som bäst kan sköta en uppgift också bör ha den, vare sig det nu är kommunen, landstinget eller staten. Där har vi inga delade meningar. Men det är frågan om kostna derna för dessa uppgifter som vi diskuterar. Jag skulle vilja fråga herr Söderberg hur långt han är beredd att gå när det gäller höjning av kommunalskatten. Av alla tillgängliga prognoser kan vi konstatera att den under de närmaste åren kommer att höjas i oavbruten takt. Hur långt kan man gå med ett proportionellt uttag av kommunalskatten, herr Söderberg? Vore det inte skäl i, med den vetskap vi har om den närmaste framtiden, att redan i dag fatta beslut om en utredning? Man har här blandat in huvudmannaskapet för t.ex. de gymnasiala skolorna. Det är inte på något sätt, såvitt jag förstår, en partiangelägenhet än så länge. Själv har jag haft sympatier för en utredning i den frågan, men det ärendet får vi diskutera nästkommande år. Till slut säger herr Söderberg att det inte är renhårigt av centerpartiet att år efter år begära denna utredning, när man samtidigt kräver sänkt statsskatt. För det första har vi inom centerpartiet inte krävt någon sänkt statsskatt, och för det andra ställs som bekant kravet på utredning från så många betydande instanser och organisationer, att man inte kan bortse från att det verkligen är sakligt stöd bakom det kravet.

Jag vill till herr Olsson säga att jag ingalunda påstått att det inte var renhårigt att begära denna utredning, men jag har sagt att det inte är renhårigt att här tala om att man skall överföra till statsskatterna allt mer och mer av utgifterna, när man sedan inte vill vara med och betala kostnaderna. Herr Olssons fråga om hur långt kommunalskatten enligt min mening kan höjas är det absolut omöjligt att besvara. Vi får helt enkelt resonera på det sättet, att kräver medborgarna allt mer och mer av ökad service inom sjukvården, på utbildningsområdet o. s. v. så måste vi klara kostnaderna oavsett om de kommer på statsskatten eller kommunalskatten. Det är ingen skillnad.

När herr Ferdinand Nilsson säger att herr Söderberg inte skulle tas på allvar vill jag till sist säga att jag, efter herr Nilssons senaste anförande, är absolut på det klara med att herr Nilsson kan man inte ta på allvar. Det är fullkomligt omöjligt, därför att jag har ingalunda sagt att det inte skulle behövas en standardökning inom mentalsjukvårdens område. Det är mig fullkomligt fjärran att ha en sådan uppfattning. Höjd standard är tvärtom absolut nödvändig, men det är frågan om vad som är möjligt att göra inom avtalsperioden. Vidare uttalar sig herr Nilsson i en fråga som han tydligen inte vet någonting alls om, Han säger att Västmanlands län gjorde upp i frågan om mentalsjukvården före de andra landstingen. Det är, herr Nilsson, förlåt uttrycket, en ren lögn, därför att Västmanlands läns landsting var det sista som gjorde upp med den statliga förhandlingsnämnden om mentalsjukvården. Herr Nilsson bör nog läsa på litet bättre till nästa gång.

Herr talman! I anslutning till vad som senast sades här skulle jag vilja understryka att detta är en fråga som man har anledning att se mycket allvarligt på. Det gäller hur vi skall ordna kommunal service på ett tillfredsställande sätt, till vilka kostnader vi skall göra detta och hur vi skall fördela dessa kostnader mellan olika instanser — mellan stat och kommun.

Den frågan kvarstår att lösa. Man kan diskutera tidpunkten för en fortsatt utredning. Med den tid det tar och med det stora fält det rör sig om finns det anledning säga, att den utredningen bör komma ganska snart om man inom rimlig tid skall få fram ett resultat. Det har sagts att detta inte bara är en skattefråga, vilket i och för sig är riktigt. Det är dock också en skattefråga när den kommunala utdebiteringen per skattekrona under en 15-årsperiod har stigit från ungefär 10 kronor till närmare 20 kronor, vilket säkerligen blir fallet när vi får fram siffrorna efter de i år beslutade uttaxeringarna för kommande år. Jag tillhör ett län som förr betraktades som ett lågskattelän. När jag nu ser på de utdebiteringar vi har i länet måste jag konstatera att vi har fått mellan 19 och 21 kronor för en lång rad kommuner i total kommunal utdebitering. Det finns anledning att begrunda vart vi är på väg. Man kan inte glida förbi detta problem så enkelt som herr Söderberg gjorde här beträffande den fråga han fick av herr Olsson, nämligen hur stora kommunala skatter vi tål. Herr Söderberg bör väl ändå ha en personlig uppfattning på denna punkt. Kan vi ta mer än 20 procent av medborgarnas inkomster i kommunal skatt? Vi skall ju dessutom betala statsskatt. Det är ju också på det sättet att man även vill ha några kronor kvar därutöver för egen del. Det är om detta man har en diskussion i dag i andra sammanhang. Det har kommit in många områden i debatten. Man har diskuterat mentalsjukvård, åldringsvård, åldringssjukvård, utbildningsväsende o. s. v. Det har sagts att vi väl ingenting vet om hur stora kostnaderna blir för mentalsjukvården framöver, och man har sagt att vi ännu inte tagit på oss några kostnader i det avseendet. Detta är väl en sanning med modifikation. Vi har på landstingssidan tagit på oss vissa kostnader för mentalsjukvården så till vida att vi i stor utsträckning inrättat psykiatriska avdelningar vid länslasaretten för att på det sättet skapa ett komplement till kroppssjukvården och till den mentalsjukvård som tyvärr inte har kunnat fungera tillfredsställande i alla avseenden. Vi har alltså på landstingssidan tagit på oss vissa kostnader för mentalsjukvården. Jag förmodar att också Västmanlands län har gjort det. Vi har varit överens om den saken; målsättningen har varit att försöka ge en så god sjukvård som möjligt, vårdbehovet har fått vara avgörande. När man diskuterar utgiftsfördelningen finns det anledning att försöka renodla begreppen en smula. Landstingen får från den 1 januari i år ökade utgifter på vårdsidan eftersom de då blir huvudmän för mentalsjukvården. Det innebär att landstingen praktiskt taget övertar hela sjukvårdssidan; vi har redan långtidsvården. Jag har frågat mig: Vad är det för skillnad mellan åldringssjukvård och = långtidssjukvård? Var går gränsen, så som åldringsvården bedrivs i dag vid våra ålderdomshem, när man har ett system med pensionärshem o. s, v.? Jag undrar om det ändå inte ur vårdsynpunkt vore lämpligt att både åldringssjukvården och långtidssjukvården låg under samma huvudman, nämligen landstinget. Vi ger i dag från landstingssidan bidrag till hemsjukvård. Jag vet att man inom Västmanlands län har varit generös på den punkten, kanske något av en före gångare då man också stött kommunerna. Jag har ingen känsla av att den kommunala självstyrelsen därigenom har blivit mindre. Om landstingen skall ta på sig ytterligare uppgifter på vårdsidan anser jag emellertid att landstingen i gengäld borde kunna få släppa ifrån sig en del uppgifter på skoloch utbildningssidan. På det området har primärkommunerna huvudmannaskapet både när det gäller grundskolan och det gymnasiala skolväsendet. Härvidlag borde primärkommunerna ta på sig större uppgifter än de för närvarande har. Med hänsyn till det omflyttningssamhälle som vi lever i och med hänsyn till utbildningens allt större betydelse på olika nivåer finns det anledning att säga, att de kostnader som här uppstår borde kunna bestridas i väsentligt högre grad av staten, framför allt när det gäller yrkesutbildning och gymnasial utbildning. Det är angeläget att man gör en Ööversyn av uppgiftsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan stat och kommun på dessa områden. Under debatten har också diskuterats frågan om vem som svarar för den ena och den andra uppgiften och vem som beslutar om de olika utgifterna. Det är ändå så — det har också Västmanlandsutredningen visat, som här har åberopats — att 80 å 85 procent av de kommunala utgifterna är reglerade genom lag och författning. Hur man praktiskt skall klara dessa utgifter på den kommunala sidan återstår för kommunalmännen att reda ut. Jag tror att man förbehållslöst kan säga att kommunalmännen har gjort betydande insatser för lyckade lösningar. Men utvecklingen är nog så bekymmersam. Den väldiga kostnadsstegringen har gjort att det kommunala skatteuttaget har fått lov att höjas från 10 till 20 kronor, Vi kan inte komma förbi att det drabbar framför allt de lägre inkomsttagarna; ju större andel av inkomsten som faller på kommunalskatten desto mera drabbas just de små inkomsttagarna, även om också de andra drabbas mycket hårt. Det har här talats om mervärdeskatt, om en ökad omsättningsskatt 0. s. v.; jag vet inte om det ingår i något slags skattefilosofi från herr Söderberg när han ägnar dessa skatter viss uppmärksamhet. Men låt mig säga på den punkten, att jag senast i maj månad här i kammaren anmälde — jag har gjort det tidigare också — mycket stor tveksamhet mot att införa en mervärdeskatt innan vi vet hur en sådan verkar för de små inkomsttagarna. Får jag också säga som jag sade i samma debatt, att jag har den bestämda uppfattningen att det är angelägnare att komma till rätta med kommunalskatterna och deras storlek än att minska progressiviteten. Det var intressant att höra herr Åkerlunds deklaration att man i högerpartiet för närvarande inte är intresserade av någon utredning om uppgiftsoch kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Ett sådant uttalande är ändå ganska anmärkningsvärt, när den kommunala utdebiteringen har fördubblats under en 15-årsperiod — ja, det är kanske inte så märkligt; vi har ju i en debatt tidigare i dag fått den märkliga deklaration att en ränta på 9,5 procent är, som orden föll, »en mycket anständig ränta». Det är kanske också på det sättet, att en kommunal utdebitering av 20 kronor betraktas som en anständig utdebitering, om man kan sänka skatterna för de stora inkomsttagarna. Jag har, herr talman, en annan uppfattning än högern på dessa punkter. Låt mig avslutningsvis säga att av de skäl som här anförts och med den utveckling som vi har fått på den kommunala kostnadssidan finns det all anledning att göra en utredning om uppgiftsoch kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Med hänvisning till detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Får jag först säga till herr Åkerlund att trots att man pumpat in mera pengar över skatteutjämningen till kommunerna, ökar utdebiteringen både på landstingssidan och på den kommunala sidan i oroväckande grad. Det gör att det finns anledning till utredning om uppgiftsoch kostnadsfördelning. Får jag slutligen bara säga till herr Söderberg, att jag har den uppfattningen att de kostnader som vi tar på oss för reformer på olika områden skall betalas. Jag tror inte herr Söderberg kan säga att vi från centerhåll springer ifrån vårt ansvar därvidlag. Vi vill se till att kostnaderna betalas efter bärkraft och förmåga och inte som i detta fall genom en övervältring på framför allt de små inkomsttagarna, dels genom införande av en omsättningsskatt som tas ut från den första inkomstkronan, dels genom en kommunalskatt som drabbar främst de små inkomsttagarna. Det är detta vi har reagerat mot.

Herr talman! Det är sannerligen en för riksdagens ledamöter och deras arbetsförutsättningar angelägen fråga som behandlas i detta bankoutskottsutlåtande. Antalet arbetsrum för ledamöterna har ju, som alla i detta hus känner till, sedan lång tid tillbaka varit helt otillräckligt. Vad värre är: läget har på den senaste tiden blivit om möjligt än sämre. Tio arbetsrum står för närvarande till de 384 ledamöternas förfogande! Inför denna våldsamma disproportion måste man fråga sig, hur vi beter oss när vi försöker göra nytta så att säga på egen hand, Det finns väl lika många svar på den frågan som det finns ledamöter, men jag är alldeles övertygad om att svaren har i varje fall ett drag gemensamt, nämligen ineffektiviteten. Jag tror att vi alla är ense om att vi skulle kunna göra en bättre insats i riksdagsarbetet, inte bara kvantitativt utan också med tanke på kvaliteten, om vi fick bättre arbetsförhållanden. Flera arbetsrum hör därvid till det allra angelägnaste önskemålet. Målsättningen bör vara ett rum per ledamot. Det tändes en hoppets låga när staten för något år sedan förvärvade Skandinaviska bankens byggnad vid Gustav Adolfs torg. Det är den som utgör kvarteret Vinstocken, och man sade att dess utrymmen skulle i varje fall till någon del få disponeras av riksdagen. Om riksdagen i dag fattar beslut i enlighet med bankoutskottets förslag är dessvärrre denna låga släckt — och släckt för lång tid framöver. Det är andra makter i vårt samhälle som lagt beslag på denna byggnad; den har blivit en filial till kanslihuset. Men i rättvisans namn skall det också tilläggas, att riksdagen i utbyte får trösta sig med 60 rum i kvarteret Rosenbad som snart skall vara tillgängliga. Man skall visserligen inte tala om den snö som föll i fjol, men jag kan inte låta bli att erinra om förslaget att riksbanken skulle överta de lokaler som Skandinaviska banken lämnade. Därmed hade man dels vunnit att riksdagen långt tidigare än som nu blir fallet hade fått överta riksbankens nuvarande lokaler och dels hade riksbanken, som ju är en penningvårdande inrättning, sluppit bygga ett palats på Sveriges dyraste tomtmark vid Sergels torg. Detta utmärkta förslag fälldes emellertid av riksdagen. I dag gäller frågan en utflyttning av riksdagsbiblioteket till kvarteret Vinstocken. Detta har tidigare föreslagits av riksgäldsfullmäktige, men det nya organet riksdagens förvaltningskontor har efter sin prövning föreslagit en kompromiss, som i korthet innebär att man endast flyttar en del av bokförrådet till de gamla bankvalven men i övrigt låter riksdagsbiblioteket vara kvar i riksdagshuset. Det är ett halvhjärtat arrangemang som vi reservanter inte kan ansluta oss till. Jag ser för min del frågan på följande sätt, Riksbanken kommer förr eller senare att lämna sin nuvarande byggnad — senaste budet är att det blir tidigast 1975. Då har vi äntligen en möjlighet att åstadkomma ett stort antal välbelägna arbetsrum för ledamöterna. Men denna möjlighet blir givetvis avsevärt reducerad om även riksdagsbiblioteket, som planerna tycks vara, skall placeras i samma byggnad. Det bästa måste därför vara att vi nu, när vi har ett tillfälle, beslutar att flytta hela riksdagsbiblioteket till kvarteret Vinstocken och låter riksdagsbiblioteket stanna där. Däremot bör upplysningstjänsten, som i växande grad anlitas av ledamöterna, kvarstanna i riksdagshuset. Man får naturligtvis också tänka sig en låneexpedition här i riksdagshuset som håller kontakten med riksdagsbiblioteket. Stöd för denna uppfattning har reservanterna inte bara hos riksgäldsfullmäktige utan också hos den biblioteksexpert som yttrat sig över en flyttning av biblioteket till kvarteret Vinstocken. Denna expert — det är överbibliotekarie Odelberg; hans yttrande är intaget på sid. 26 i utskottsutlåtandet — säger nämligen sammanfattningsvis, att projektet med en flyttning från biblioteksmässig synpunkt har fördelar genom en allmän standardhöjning av 1okalerna i jämförelse med de nuvarande, med möjligheter till modernisering av servicen, Nackdelarna är främst en försämring för riksdagen och för de ledamöter som begagnar sig av bibliotekets tjänster. Det förefaller emellertid vara så, att ledamöterna i avtagande omfattning utnyttjar biblioteket — i varje fall om man som måttstock på detta utnyttjande väljer antalet hemlån. Jämför man åren 1960 och 1965 har nämligen antalet hemlån minskat från ca 1800 till ca 900. Totala antalet hemlån har de två senaste åren legat kring 10 000. Den största gruppen låntagare är enskilda forskare, Försöker man bestämma den procentuella andelen av riksdagens hela utnyttjande av biblioteket med utgångspunkt i antalet hemlån, kommer man med en generös bedömning till en siffra på mellan 15 och 20 procent. Men givetvis förekommer också att vi här i riksdagen tar riksdagsbibliotekets tjänster i anspråk utan att detta går att statistiskt redovisa. Förklaringen till att ledamöterna numera av allt att döma i mindre omfattning använder riksdagsbiblioteket är väl att upplysningstjänsten och dess tränade personal hjälper oss och att vi på det sättet själva slipper forska i hävderna för att få fram önskade uppgifter. Det tycks ju också vara en allmänt omfattad åsikt att upplysningstjänsten under alla förhållanden skall ha sina lokaler i riksdagshuset, Flyttar man biblioteket men låter upplysningstjänsten vara kvar blir det emellertid nödvändigt att bygga upp ett mindre referensbibliotek för dess räkning. Det är en olägenhet, men den är inte så stor att man fördenskull måste avstå från att flytta ut riksdagsbiblioteket. Med erfarenhet av hur arbetsrumsfrågan hittills utvecklats för riksdagsledamöterna har jag onda aningar för framtiden. Visserligen får vi genom dagens beslut ett antal rum, Detta är värdefullt och efterlängtat. Att en del av dessa rum uteslutande är ett provisorium, att det är lågt i tak och inte något dags ljus och att dessa rum måste rivas, när riksdagshuset så småningom skall byggas om för verksamhet i en kammare, kan man bära med jämnmod, På något längre sikt inställer sig med all sannolikhet nya behov av utrymmen. För tjänstemännen är arbetsrumsfrågan brännande redan och blir det i än högre grad sedan riksdagen nu fattat beslut om ny personalorganisation, Man kan alltså förutse att riksbankens lokaler, när dessa blir tillgängliga om låt oss säga tio eller femton år, kommer att vara intecknade till sista skrubben. Det gäller givetvis i allra högsta grad, om även riksdagsbiblioteket skall vara med och göra anspråk på dessa lokaler. Slutsatsen för mig, herr talman, blir alltså att det finns åtminstone tre bärande skäl för en utflyttning av riksdagsbiblioteket till kvarteret Vinstocken. Den skulle för det första på längre sikt skapa vidgade möjligheter för riksdagen, dess tjänstemän och ledamöter att få sina lokalbehov täckta. För det andra erbjuder kvarteret Vinstocken fullt godtagbara — i vissa avseenden överlägsna — lokaler för riksdagsbiblioteket. Slutligen är riksdagens eget utnyttjande av riksdagsbiblioteket relativt sett begränsat, vilket givetvis inte får uppfattas som någon undervärdering av dess tjänster; men det hör till de faktiska omständigheter som vi bör ta hänsyn till. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Det råder ingen tvekan inom riksdagen om att arbetslokalsfrågan för riksdagens ledamöter alltjämt trots fleråriga diskussioner är högst otillfredsställande löst, eller rättare sagt alltjämt är olöst. Men det är inte så mycket att förvåna sig över. Vi lever ju och arbetar i ett hus från sekelskiftet, och det huset har konstruerats och utformats med hänsyn till erfarenheter som nu ligger nära hundra år tillbaka i tiden. Man hade på 1890-talet inom den svenska riksdagen kanske inte några visioner av den föränderlighetens värld som de närmast följande generationerna skulle komma att få uppleva.

Man trodde sig säkert ha funnit den definitiva lösningen för överskådlig framtid. Ändringar i detta hus är det därför nu, ett halvsekel efter uppförandet, ytterst svårt att genomföra. Därav kommer det sig sannolikt också i hög grad, att vi har fört våra årslånga diskussioner omkring vad som kan vara möjligt att göra för att åstadkomma bättre förhållanden beträffande arbetslokaler för den enskilde riksdagsmannens arbete inom husets väggar. Jag tror att det förhåller sig på det sättet. När vi nu fortsätter att diskutera, mot bakgrund av den debatt som under några år har förts med rätt kort sikt, kan vi skatta oss lyckliga att inga stora ingrepp ännu har skett. Vad som hitintills sagts, gjorts och föreslagits har mera varit diskussionsinlägg i en fråga där man alltjämt söker efter en mera slutlig lösning för vår tid. Jag vill säga att både utskottets och reservanternas förslag som i dag ligger på kamrarnas bord är diskussionsinlägg. Vi har dock en möjlighet till en dellösning så att ett betydande antal rum skulle ställas till förfogande för enskild verksamhet. Man föreslår att ledamöternas arbetsrum i betydande utsträckning skall förläggas till Rosenbad eller kvarteret Vinstocken, närmast till Rosenbad. Vi kan väl alla vara överens om att det lyckligaste vore om dessa arbetsrum kunde inrymmas i riksdagshuset, ty det är dock en viss svårighet att övervinna för den enskilde riksdagsmannen att ta en förflyttning från lokalerna här över strömmen till lokaler i ett annat kvarter. Därför finns det viss risk för att användandet av de rum som ligger i Rosenbad kanske inte alla gånger kommer att motsvara förväntningarna. En helt annan frekvens och användning skulle det bli om rummen kunde upplåtas här på Helgeandsholmen.

En mycket viktig fråga i den ena delen av bankoutskottets utlåtande nr 47 är förslaget om riksdagsbiblioteket. Min personliga uppfattning har mognat fram till att man måste ta ett radikalt grepp och flytta hela biblioteket.

Undertecknad vill också betona, att den arkitektoniska utformningen av bankhallen med angränsande läsesalar är i hög grad tilltalande. Därest riksdagsbiblioteket kommer att inflytta i Vinstocken, torde få bibliotek, i varje fall i Europa, kunna uppvisa en lika ståtlig och representativ inramning.» Han godtar också arbetsförhållandena. Föroch nackdelar i det avseendet har redovisats i närmast föregående anförande. Det är väl inte sannolikt, har man då sagt, att stationeringsorten för riksdagsbiblioteket definitivt blir Vinstocken. Det är ju meningen att flytta ut riksbanken till en annan byggnad, vid Brunkebergstorg, och då skall naturligtvis riksdagsbiblioteket flytta tillbaka till Helgeandsholmen och ta i anspråk bla. riksbankslokalerna. Jag återkommer emellertid till vad jag sade i mitt anförandes början om hur bastant byggnaderna uppfördes på den här holmen vid sekelskiftet. Riksbankens hus fick då en utformning för bankändamål, och det byggdes på ett sådant sätt att det är nästan hopplöst att förändra byggnaden inuti för andra ändamål. De som har besökt huset och sett hur massivt allting är utfört där och indelat just för speciella ändamål kommer till den uppfattningen att det vore bäst om ingen ändring skedde. Personligen har jag så småningom kommit fram till att det riktigaste vore att riksbanken i framtiden finge stanna kvar i sina hittillsvarande lokaler. Möjlighet finns givetvis att bygga på en andra våning — möjligen med grundförstärkning som en förutsättning — varigenom riksbanken för överskådlig framtid skulle vara försörjd med lokaliteter i det nuvarande riksbankshuset. En sådan lösning vore den billigaste och bästa för riksbankens del och vore också den bästa för biblioteket, som då behövde flytta bara en gång. Sådana här synpunkter har gjort, herr talman, att jag kommit att ansluta mig till den av herr Hilding m.fl. avgivna reservationen, i vilken jag finner en hel del förnuft. Att det i själva riksdagshuset blir kvar ett referensbibliotek för upplysningstjänstens och ledamöternas räkning är självklart, och den kostnaden bör inte vara oöverskådlig, om man i övrigt finner en sådan lösning lämplig som reservanterna föreslagit. Herr talman! Med dessa ord ber jag att också få yrka bifall till den nämnda reservationen.

Herr talman! Frågan om anskaffande av arbetsrum för riksdagens ledamö ter har behandlats tidigare vid flerfaldiga tillfällen, vilket också påpekats av de föregående talarna. Tyvärr har man inte lyckats komma fram till något vettigt resultat av alla de utredningar som gjorts, och för närvarande är arbetsrumsfrågan rent av skrämmande. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord om en partiell utflyttning av riksdagsbiblioteket kommer inte på något sätt att försämra bibliotekets service till riksdagsledamöterna. Förslaget innebär egentligen att vissa förrådsutrymmen kommer att friställas och att dessa bokmagasin, som tar upp en del av ytorna här nere, sedan kan ställas till riksdagsmännens förfogande. Böckerna kan med fördel vara placerade på andra ställen.

Förslaget har utarbetats av riksdagens förvaltningskontor, och som jag tycker på ett snabbt och utomordentligt sätt — det bör kontoret ha ett erkännande för! Jag tror att förvaltningskontoret har möjligheter att inom detta hus leta fram ännu fler utrymmen, som — måhända med mycket små kostnader — kan ställas till riksdagsledamöternas förfogande.

Herr talman! Jag tycker att det under denna debatt med önskvärd tydlighet har kommit fram, vilken karusell frågan om riksdagsledamöternas arbetsrum har hamnat i. Man spekulerar i att riksbanken skall flyttas. Herr Gustaf Henry Hansson har dock redan talat om för oss vilken komplicerad historia själva flyttningen är, eftersom man måste avvakta telestyrelsens bortflyttande ifrån det hus och den tomt som skall tas i anspråk, Herr Nils Theodor Larsson anser, att man inte skall flytta riksbanken utan låta den vara kvar. Allt detta säger jag som en illustration till den besvärliga karusellen.

Nu har bankoutskottet sagt att en så genomgripande omdaning måste tas upp i ett större sammanhang, men samtidigt säger utskottet att det förutsätter, att förvaltningskontoret ändå uppmärksammar detta problem och kommer fram med förslag till lösningar. Till sist säger utskottet, att det med intresse motser förvaltningskontorets vidare initiativ i detta ärende. Jag tycker då att riksdagen helt enkelt skall ge förvaltningskontoret i uppdrag att göra dessa utredningar. För att då göra det samstämmigt med vad utskottet har sagt vill vi motionärer nu framställa ett yrkande; i denna kammare blir det alltså jag som står för yrkandet. Ledamöterna skall då vara vänliga och uppmärksamma, att det däri inte bara står talat om de i motionerna framförda önskemålen om en nedsänkning av byggnadskropparna på riksdagsplan, utan även »på annat sätt» säger vi att förvaltningskontoret skall undersöka förhållandena.

Herr talman! Herr Gustaf Henry Hansson tyckte att reservanterna hade varit väl försiktiga när det gällt att belysa de olika remissyttrandena. Bland annat hade de inte tagit tillbörlig hänsyn till vad riksdagsbibliotekets styrelse och personalförening har sagt. Nu måste jag i likhet med vad herr Hansson antydde säga, att styrelsens yttrande väl närmast får betraktas som en partsinlaga, och då har jag föredragit att använda mig av den tillkallade expertens, överbibliotekarie Odelberg, yttrande. Ang. riksdagens lokalbehov Personalföreningen ställer sig visserligen tveksam till utflyttningen, men om man letar i dess yttrande hittar man även där vissa positiva uttalanden om kvarteret Vinstocken. Såvida det inte är komprimerad ironi måste det ligga någonting i följande stycke: »Personalföreningen noterar med uppskattning den stora beredvillighet som från fullmäktiges sida visats i fråga om att underlätta bibliotekets installation i kvarteret Vinstocken. Nyinredda lokaler, modern biblioteksinredning med tätpackningssystem och plats för teknisk apparatur är obestridligen eftertraktade mål för varje bibliotek. Materiellt förefaller biblioteket således komma att vinna på en utflyttning.> Sedan har man gjort invändningar med hänvisning till att det blir mera personalkrävande, att det blir sämre för riksdagsledamöterna etc.